Herr talman! Till skillnad från Lena Hjelm-Wallén tänker jag också säga några allmänna ord: jag nödgas att göra det. Jag ber om tillgift, herr talman. om jag därigenom möjligen kommer att överskrida den anmälda tiden med någon minut. Jag tror att det är nödvändigt att vi vid det här tillfället understryker huvudinnehållet i SIA, och det gör man inte genom att frammana en bild av oenighet och ocngagemang för genomförandet. jande av strävandena att genom en friare resursanvändning ge bilttre förutsättningar för arbetet i skolan och därmed få ull stånd en bättre skola. Det är ett led i det arbete som påbörjades genom riksdagens begäran 1970 vill den dåvarande regeringen om åtgärder för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen i skolan. Problemen torde inte ha blivit mindre sedan dess. I dagens morgontudningar finns uppgifter om att problemen har spritt sig från högstadiet via mellanstadiet till lågstadiet, där de på vissa håll i vårt land är mycket svåra. Förändringarna i samhället, de snabba omställningarna t och till arbetslivet, boendeproblemen. främst i de nya områdena. förändringarna i attitvder. nya auktoriteter, hårdare konfrontationer allt närmare oss — allt detta bidrar till det. Tidigare mognad, hårdare tryck i förening med en ökande ensamhet mitt i myllret ökar osäkerheten för de unga. Inom det parti jag ullhör har vi slutit upp kring skolreformerna och kring kraven på alt skapa en sådan miljö för arbetet inom skolan att syftet med reformerna kan uppnås. Vi tror att det är nödvändigt att bygga på de mindre enheterna. att låta ansvaret I högre grad ligga nära dem som berörs, att pröva olika lösningar av problemen. att göra undervisningen i skolan så verklighetsnära som möjligt — för att på det sättet göra den meningsfull. Det betyder en kraftigare satsning på förankringen 1 närsamhället och på praktiska arbetsuppgifter. Vi tror inte att problemen i skolan är lösta. vare sig genom en friare användning av resurserna eller genom nya former för beslutsfattande. Vi kommer att få leva med skolproblem liksom med andra problem. Men vi tror att vi genom reformer av deta slag kan skapa förutsättningar för verklig hetsnära förändringar. Vi önskar av vi hade haft större förutsättningar rent ekonomiskt för dessa retormer. Skolan mäste få kosta pengar. Men det är minst lika nödvändigt utt vi får genomföra reformerna i den takt vi orkar med: annars blir det inga reformer. Vi är medvetna om att några kommer att säga även i fortsättningen all det är bristande ekonomiska resurser som är orsaken. när problemen fortsätter att dyka upp. Andra kommer att säga att de aldrig trott på reformerna. I stort är vi ense inom utskottet — eftersom vi också I stora drag var ense vid principbestutet, när vi kom så fångt 1976. Det finns bara en reservation. Att döma av Inga Lantz anförande nyss hade det varit flera, om vpk:s styrka hade räckt till representation i utskottet. Jag återkommer till reservationen, genom vilken den socialdemokratiska delen i utskottet manifesterat sig. Men låt mig först erinra om några ting. Gtskouet har enat sig om en viss förskjutning I fråga om fördelningen av den kommunala förstärkningsresursen mellan undervisning och övrig verksamhet. Den förskjutningen står i samklang med SIA-förslaget. För mig innebär den också en markering av överlappningen mellan undervisning och annan verksamhet och en vtterligare möjlighet till inriktning mot samlad skoldag i skolor, där övergången till en sådan av olika anledningar kan dröja. Jag vill också erinra om att utskottet efter en motion av Ingemar Hallenius och Suna Eliasson pekat på den möjlighet som finns — men som tydligen inte har utnyttjats överallt — att ge förstärkning åt kommuner med många fosterbarn. Utskottet är vidare också enigt om att sådana pengar som finns kvar på anslaget för särskilda åtgärder inom skolområdet — de s.k. SÅS-pengarna - när det nya bidragssystemet införs, kan få användas för åtgärder för elever i gymnasioskolan. Jag kan inte underlåta att erinra om värdet av detta anslag. Principerna i det, med flexibilitet och ett friare utnyttjande. hur gjort att det kunnat sättas in där åtgärder behövts, och det har kunnat sättas in på ett snabbt och smidigt sätt. Det anslaget tillkom efter ideér från dem som är verksanmnra ute på fältet, och —- lät mig säga det — det var inte helt läv att få det accepterat. Så ull den socialdemokratiska reservationen, som jag förmodar att bäde Ove Nordstrandh och Linnea Hörlén kommer att ta upp. Cena Hjelm-Wallén menar alt det finns skillnader i synsättet när det gäller var förstärkningsresurserna skall sättas in. Jag menar utt utskottet nu liksom 1976 stär bakom uttalandet att förstärkningsanordningar i huvudsak bör användas för att hjälpa elever med skolsvårigheter. Dessa svårigheter beror i hög grad på brister i baskunskaper och basfärdigheter. men självfallet finns det också andra orsaker. Att innebörden i begreppet buskunskaper-basfärdigheter inte bara är att kunna läsa, skriva och räkna. utan också möjlighet att leva i och påverka det samhälle där man måste existera. det är jag fullt ense med Lena Hjelm-Wallén om. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att också regeringen har den uppfattningen. Lät mig citera ur propositionen: ”—-- ett praktiskt förverkligande av skolans ansvar för elevernas hela personlighetsutveck ling.” Jag vill ocksä erinra om utt riksdagen wudigare har uttalat att medel ur förstärkningsresursen bör garanteras för handledare vid anpassad studiegång. Jag har inhämtat utt åtgärder redan har vidtagits för att detta skall kunna genomföras. Riksdagen har också uttalat att åtgärder skall vidtas för att förbättra kontakten mellan hem och skola och för inrättande av klassråd. Enligt min mening finns det ingenting som tyder på att medel inte skulle få användas för dessa ändamål.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
Herr talman! Gösta Karlsson siger att vi är ense it sak, även när det gäller de socialdemokratiska yrkandena. I det läget är det linet bekymmersamt att den enigheten inte kunde klargöras i utskottet. Där hade man kunnat göra klart all synen på baskunskaper och basfärdigheter är densamma som vi gav uttryck för i vår motion och som skiljer sig från propositionens syn. Propositionen har samma skolsnäva syn på vud baskunskaper och basfärdigheter är. Vi vill på ett helt annat sätt retatera dem till vad livet utanför skolan kräver. Om Gösta Karlsson hade varit ense med oss om det under utskotlsbehandlingen, hade det varit lämpligt att inskriva detta i utskottsbetänkandet. Då hade vi inte behövt reservera oss. Detsamma gäller de övriga yrkandena. Den här metoden att man först när vi kommer till kammardebatten talar om hur eniga vi är i stället för att under utskottsbehandlingen försöka gå oss till mötes tycker jag är ett ganska dåligt sätt att driva debatten. Herr talman! Alldeles nyss återgav jag från talarstolen ett citat ur propositionen, som finns intaget på s. 17 i utskottsbetänkandet. Men i det aktuella avsnittet i statsrådsprotokollet sägs det också att det bl.a. gäller att ge ”den motivation för fortsatt arbete i skolan som behövs för såväl kunskapsinhämtande -—-- som för social träning”. Sedan kan vi ha olika uppfattningar om hur ofta man behöver upprepa uttalanden. Jag har inte ansett det nödvändigt - och det har heller inte majoriteten i utskottet gjort — att upprepa uttalanden, gentemot vilka det inte framförts någon invändning sedan dessa gjordes 1976. Jag anser fortfarande att även reservanterna borde ha gett uttryck för önskan att uppnå enighet.

Vad Gösta Karlsson nu gör är att han blundar ihop ett allmänt tal om kunskaper och färdigheter med vad som skall läggas in 1 begreppen baskunskaper och basfärdigheter. Jag utgår från att Gösta Karlsson inte har en så snäv syn att skolan bara skall ge kunskaper och färdigheter och utelämna personlighetsutvecklingen. Detta finns inskrivet redan i Idi skollagen. och om detta behöver vi väl inte strida. Men nu gäller det alltså definitionen av begreppen basfärdigheter och baskunskaper, som man sedan mäste arbeta vidare med it.ex. läroplansförslagen. Jag kan inte dela föredragandens syn.

Herr talman"! Jag sak nar anledning att gå in på vad föredraganden kan mena med detta. Jag vill emellertid fortsätta att återge det citat ur propositionen som finns intaget på s. 171 betänkandet. I mitt huvudanförande citerade jag följande mening: ”Den samlade skoldagen med en varvning av undervisning och annan verksamhet bör ses som ett praktiskt förverkligande av skolans ansvar för elevernas hela personlighetsutveckling.” Därefter heter det: ”Man bör därför ge begreppen kunskaper och färdigheter en vidare innebörd än vad vi traditionellt gör. All verksamhet under skoldagen, vare sig det är undervisning eller fria aktiviteter, måste sättas in i ett pedagogiskt saummanhang.” Enligt vad jag har mig bekant har den här vidare synen på baskunskaper och basfärdigheter också tagit sig uttryck i det förslag till läroplan som nu föreligger till behandling.

Herr talman! Med den nya konstruktionen av statsbidraget för grundskolan läggs en av grunderna för dennas omvandling till det som i dagligt tal och kanske litet ocgentligt har kallats och kaltas STA skolan. Innebörden av bokstäverna SIA fördunstar snabbt utanför fackmiinnens krets, och endast obegripligheten kvarstår. Förändringarna it den vidare framväxteno av vår obligatoriska skola varken är elter torde bli så stora och revolutionerande ati det vore motiverat med ett specialnamn. Benämningen grundskolan är till fyllest — en grundskola i gradvis förändring. Det nya statsbidragssystemet — det måste vil sägas — har icke varit lätt att hantera för utskottet. Runt om i landet har det på grundval av systemet friskt och tappert räknats fel då reglerna skolat omsättas i monetära termer, dvs. kalla pengar. Missförstånden har varit många, men de flesta är väl vid det här laget ändå uppklarade. Men vägen därifrån ull att vilja betrakta systemet som ett provisorium. vilket man i en motion ville göra, den vägen är läng, ja. nästan ändlös. Så dåligt och så besvärligt att det icke skulle vara hyggligt användbart är icke systemet. Frfarenheterna — de kommer säkert snart — får visa, var förenklingar syftande ull större lättfattlighet, entydighet och hanterbarhet kan vidtas. För den som är allergisk mot sittror, decimaler och summeringar torde dock systemet förbli en svårforcerbar helgedom, ett stags frimureri. Åt det är inte mycket alt göra. För alla är emellertid så mycket klart att systemet kommer att medge mycket som tidigare endast funnits på önskelistan: friare användning av resurserna i de enskilda kommunerna och olika skolorna. möjligheter att mer än tidigare temporärt minska elter på annat sätt variera undervisningsgruppernas storlek, satsning på grundläggande av baskunskaper och basfärdigheter m.m.

Att det är lättast att miäta färdigheter i att läsa. skriva och räkna och ge uttryck åt det får givetvis icke medföra att man bortser från andra mera svårgripbara färdigheter och kunskaper av baskaraktär, och det görs inte heller — jag vill understrvka vad Gösta Karlsson redan sagt — i vare sig propositionen eller utskottsbetänkandet. Det tjänar väl inte något till att gräla mer om det. Men det är glädjesamt att konstatera, att begrepp och verkligheter som baskunskaper och basfärdigheter nu inte längre på socialdemokratiskt håll är tabu. Man erkänner deras existens och deras betydelse. och det måste jag beteckna som ett realistiskt framsteg. När det gäller anpassad studiegång och handledare vid densamma anslöt sig utskouer tidigare — 1976 var det väl — ull föredragande statsrådets uppfattning att det är angeläget att garantera medel för en handledare åt eleven. Angeligenheten kvarstår oförändrad enligt utskottets uppfattning. och jag förutsätter att utbildningsdepartementet är medvetet om utskottets inställning och gör vad man där kan göra åt den här saken. Nägot speciellt uttalande från riksdagen har alltså utskottsmajoriteten inte ansett nödviändiut. En departementspromemorta om medinflytandet 1 skolan, som Lena Hjelm-Wallén också tog upp. remissbehandlas fin. Lät oss. det gör vi ju prakuskt taget allud annars. invänta remissudens utgång! Sedan kommer förslag — varför skulle det inte göra det - och nägot speciellt uttalande är inte heller här av nöden. En del av poesin här i landet. om inte den skönaste så dock kanske den skiraste och sköraste, utgör den s.k. läroplanspoesin. Den är väl dokumenterad i gällande läroplaner. och den skimrar stundtals skönt också i den läroplan för grundskolan som just lagts fram av skolöverstyrelsen. Man har väl haft en känsla av att poesin blommat friskt också i och kring STA betänkandet och SIA-skolans himmelska urbild. Av den poesin finns ingenting kvar i propositionen 85 och utbildningsutskottets betänkande nr 21 innevarande riksmöte i nådens år 1977/78. En återgång har skett till prosan och till verkligheten, och det är den vi skall forma så gott vi kan. Därmed föreligger den yttersta och nödvändiga förutsättningen för ett genomförande av de förändringar av grundskolans arbetssätt som vi nästan undantagslöst är ense om. Men på det nya statsbidragssystemet skall så följa on ny läroplan och ett nytt betygssystem. Där väntar troligen motsättningar av ett helt annat slag än "de obetydliga som dykt upp vid behandlingen av grundskolans bidragssystem. Ett osäkerhetsmoment av betydande dimension som jag inte vill underlåta att peka på — Lena Hjelm-Wallén gjorde det också — är att man hittills inte lyckats komma överens med lärarna i en rad frågor inför retormstarten. BI. a. har förslaget om skolnämnder och deras beslutsbetogenheter mötts med minst sagt skepsis. Frågan om arbetstidsavtalavaneerar med snigeltart. Jag skall inte här och nu uttala mig om var felet eventuellt kan ligga, om det ligger någonstans, utan vill endast koncist och ganska kallt konstatera att får man inte från början helt och fullt lärarna med sig på för dessa rimliga och antagbara villkor, då löper det hela risk att bli styckevis och del. Ingen poesi världen kan ersätta deras engagerade insatser, och en förutsättning för sådana är givetvis att skolans personal både har och känner sig ha inflytande. Till slut nägra kommentarer kring två s.k. övriga frågor I betänkandet: Margit Sandéhn har berört en av dem. Det är väl knappast för mycket sagt all detta att FoD-verksamheten ganska abrupt skulle upphöra mottogs med bestörtning på många håll, och det trots att det finns delade meningar om Nytt statsbidrag värdet av verksamheten: det har ju inte varit någon hemlighet. Också atskilliga inom utskottet ställde sig litet undrande; Margit Sandéhn och Hans Jönsson är ju exempel på sådana som undrade. Utskottet biträder propositionsförslaget men kan väl - som jag tolkar inställningen — knappast tänka sig en lärarutbildning i framtiden som inte på något sätt är försöksanknuten. Det mäste, som utskottet säger, ankomma på högskolorna och lärarutbildningsutredningen att hinna en ersättning för den nuvarande FoD-verksamheten — förhoppningsvis bättre. Departementet är väl på det klara med den saken och tar sil ansvar också där. Den andra övriga frågan, som jag ull allra sist vill beröra, gäller ullhandahällande av läromedel åt elever i enskild skola. För kommunerna föreligger icke skyldighet till sådant tillhandahållande, men frivilligt åtagande förekommer. Frågan bör enligt utskottets mening tas upp Ii den pågående översynen av enskilda skolors ställning i skolväsendet, och det är givetvis helt i sin ordning. Till detta har Per-Olof Strindberg och jag i ett särskilt yttrande endast velat käigga den synpunkten. att har en skoölstyretse godkänt en skola i enlighet med skollagens föreskrifter, så att barn i kommunen har rätt att fullgöra sin skolgång där, måste väl ändå dirav som en ganska logisk och självklar konsekvens följa att barnen vid en sådan skola får del av de förmåner som kommunen beviljar övriga barn.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

Herr talman! Herr Nordstrandhs anförande speglar en mycket stark tilltro till regeringen. också i frågor där regeringen bevisligen inte har följt upp STA reformen från 1976. Detta gällert.ex. den anpassade studiegången, tystnaden om hem-skolasamverkan och inte minst klassråden. Herr Nordstrandh säger att man får vänta på promemorian om medinflytandet i skolan. Men den behandlar ju skolnämnderna, och skolnämnder har ingenting med klassråd att göra — det är en helt annan fråga. Det är en vanlig metod att avstyrka förslag med hänvisning till någonting helt annat. Så är det också beträffande synen på baskunskaper och bausfärdigheter. För att visa vad det är vi har reagerat emot vill jag citera från propositionen på s. 62 — det återfinns också i utskottsbetänkandet: ”Jag vill särskilt betona vikten av en resursfördelning som medför att basfärdigheterna grundliäggs och befästs så tidigt som möjligt, bl.a. för att ge den beredskap och den motivation för fortsatt arbete i skolan som behövs för såväl kunskapsinhämtande och färdighetsträning som för social träning. Eftersom brister i basfärdigheter förstärker skolsvårigheterna på högre stadier kan sådana insatser av förebyggande karaktär på sikt minska antalet elever med skolsvårigheter.” Detta är alltså den skolsnäva synen på baskunskaper och basfärdigheter som jag har talat om. Vi vill ha en mer vidgad syn. Om utskottsmajoriteten hade delat vår uppfattning, så hade man ju kunnat skriva in det. I stället hänvisar man till en annan del av propositionen. där det talas om skolans uppgifter — att det är mer än att ge kunskaper och färdigheter, Det är mycket vackra ord som står där, och vi instämmer i dem. Men de handlar inte om baskunskaper och basfärdigheter. Jag tycker att vi skall hålla begreppen isär en aning. Sedan gjorde herr Nordstrandh mig väldigt besviken genom att instämma i föraktet för övergripande mål och riktlinjer och kalla dem för ”pocesi”. Det är ju just det föraktet som har skapat osäkerheten om vilka övergripande normer, samlevnadsregler osv. som skall finnas i skolan. Skolkonservativa grupper har alltid gått till storms emot dessa övergripande mål och riktlinjer och kallat de första sidorna i läroplanerna för snömos, poesi osv. Är det sedan att undra på att en stör del av lärarkåren och eleverna har svårt att veta vad det är som skall gälla beträffande normer? Det är de övergripande målen och riktlinjerna som i stället borde ges. Jag beklagar verkligen om herr Nordstrandh har den här synen, och jag skulle önska att han ändrade sig.
Herr talman! Ove Nordstrandh påstår att det inte blir någon resursminskning för någon kommun. Men enligt utskottsbetänkandet har ju ändå vissa kommuner uppgivit att det nya statsbidragssystemet kommer att leda till minskade bidragsbelopp. Utskottet säger också att man är mycket osäker på den här punkten; man har inte kunnat granska underlaget för siffrorna. Vi från vpk betraktar detta statsbidragssystem som ett provisorium, så länge som kommunerna inte kan garanteras att de inte får en resursminskning och så länge som staten inte tar sitt ansvar. SIA-skolan kommer inte att kunna genomföras utan att man får ökade resurser för detta i kommunerna. En rektor sade till mig, när vi diskuterade SIA-skolan: ”Här ute i mitt rektorsområde har vi ännu inte kunnat genomföra 1962 års läroplan. Hur skall vi då kunna genomföra SIA utan extra tilldelning av medel?” Vi menar i vpk att man givetvis måste anslå extra medel specifikt för att kommunerna skall kunna genomföra SIA skolan — det är helt nödvändigt. Vi menar också att för att man skall kunna garantera en likvärdig utbildningsstandard i hela riket borde staten påta sig huvudansvaret för skolkostnaden i dess helhet, så att kommunerna inte drabbas av den kostnadsjakt som nu har börjat också inom skolan. Det statsbidragssystem som vi diskuterar i dag är en teknisk reform, och det har också klart sagts ut. Kommunerna skall inte få mera pengar. varken totalt sett eller specielt för SIA-skolan. Det här bidragssystemet betyder en viss förenkling rent administrativt, men det ger inte ett öre mer till kommunerna och det innebär inte heller någon ändring av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Därför blir det nödvändigt att betrakta systemet som cut provisorium. Det tror jag kommer att visa sig ganska snart. Hur skall man nu kunna genomföra STA skolan som ställer så pass stora krav på kommunerna —- om man verkligen menar någonting med det hela? Man hart.o.m. tagit bort det mycket lilla bidraget till föreningsaktiviteter, och det har väckt stor bestörtning ute i kommunerna. Jag betraktar riksdagens och regeringens ställningstagande när det gäller de ekonomiska resurserna som ett rent sabotage mot STA skolan. Det blir helt nödvändigt att ställa medel till förfogande, om man skall få ut någonting av SIA reformen.

Herr talman! Det tjänar väl inte mycket till. Lena Hjelm-Wallén. att vi fortsätter diskussionen om vad basfärdigheter och baskunskaper innehåller och vad de inte innehåller. Jag ser ingen annan utväg än alt statsrådet, om hon så önskar, får försöka att pedagogiskt bättre än Gösta Karlsson och jug övertyga Lena Hjelm-Wallén om att hennes misstankar är ogrundade. Nu beskylls jag för förakt för övergripande mål, och det hade jag inte väntat. Jag är poesiälskare. Det går inte att dra slutsatsen att jag föraktar det som uttrycks på eu poetiskt språk med dess svepande, poctiska vändningar. Jag har den uppfattningen att det är för mycket skönmålning i formulcringarna när det gäller vissa av de övergripande målen. Men detta innebär inte på något säll alt jag inte skulle vilja ha övergripande mål. De är helt nödvändiga och skall givetvis vara övergripande och inte specificerade. Men man får akta sig för att göra don sköna målning som poeterna för sed hava, som är estetiskt utomordentligt tilltalande att läsa och begrunda men som alltså icke ger underlag för ett utförande i verkligheten. Så var det klassräd. som inte finns med i departementspromemorian. Den saken har jag nog klar för mig. och jag litar också på Lena IHjelm-V/alléns uppfattning härvidlag. Ingenting hindrar emellertid att man har sådana och att man organiserar sådana. Om jag inte är felunderrättad - min underrättelsekälla är en i grundskolans arbete mycket förfaren läraro — är dotta heh möjligt. Jag tycker inte att det är nödvändigt att riksdagen gör ett speciellt uttalande om inrättande av klassråd. Det går att ordna saken ändå. och det tycker jag man skall fortsätta med.
Herr talman! Det är riktigt att det är möjligt att inrätta klassråd. och begreppet klassråd finns redan i nu gällande läroplan. Men det är inte det det handlar om, utan vi vill ytterligare trycka på i denna fråga. Riksdagsbeslutet om alt klassråd skall inrättas fattades för två år sedan, men ingenting har därefter hänt. Jag menar att det är viktigt att alla olover får vara med och ta ansvar och också får ett ordentligt medinflytande i klassrumssituationen. Jag vill därför inte bara sitta med armarna i kors och vänta på att nägot skall hända utan vill på det ställe där man kan agera, nämligen i riksdagen, säga ifrån att något bör göras I denna fråga. De övergripande målen och riktlinjerna skulle vara skönmälningar och estetiskt vulltalande formuleringar. Jag vet inte om jag håller med om att de är estetiskt tilltalande, men det är riktigt att de speglar en hög ambitionsnivå. som det ofta är svårt att nå upp till i skolan. Jag tycker inte att vi skall sänka denna ambitionsnivå utan I stället försöka att konkret ange hur man skall handla för att så långt som möjligt fullfölja dessa intentioner. SIA reformen är ett sält att försöka hjälpa skolpersonal och andra berörda i skolan att förverkliga dessa mål. Jag är glad över att herr Nordstrandh något tog avstånd från den uppfattning som jag fick av hans syn på de övergripande målen. men fortfarande finns det kvar en föraktfull nyans av att det är fråga om skönmålning. Det är viktigt att vi understryker att de övergripande målen och riktlinjerna är det viktigaste som skolan har att arbeta efter. Även om de delarna av läroplanen är uttryck för höga ambitioner, skall vi försöka förverkliga dem.

Herr talman! Ja, jag läser kanske litet för mycket poesi och spårar måhända därför sådan även där den alltså inte skulle vara till finnandes. Jag vidhåller ändå, Lena Hjelm-Wallén, att jag tycker att det är väl mycket poesi i vissa avsnitt av läroplanerna. t.o.m. i det förslag som nyligen framlagts. Lena Hjelm-Wallén tycks hysa en övertro på central ordergivning, och det är väl det som det ytterst rör sig om i frågan om klassråden. Det finns ju möjligheter att inrätta sådana. Initiativ till sådana tas, och jag tycker att sådana kan inrättas allteftersom önskemål uppstår regionalt och lokalt. Det rimmar ju väl med överflyttandet av en del uppgifter till det regionala system på skolans område som vi nu har. Jag tycker att det går bra ihop. Jag är naturligtvis inte främmande för central ordergivning, men om jag hade framfört en sådan tanke skulle jag väl ha blivit beskylld för ati hysa förakt för de lokala och regionala initiativen. Det har jag alltså nu eftertryckligt visat att jag inte hyser. Tvärtom tror jag på sådana initiativ. Jag vill också för att undvika missförstånd säga att jag inte betecknar dem som poesi,

Herr talman! Beträffande den anpassade studiegången tror jag alt det inom skolöverstyrelsen finns stor förståelse för att handledare måste utses på arbetsplatserna när elever har anpassad studiegång, men vad vi har kritiserat är ju regeringens handläggning av frågan, när regeringen har medgivit sådana försök under innevarande läsår. Det har varit försök där man inte har beaktat de förutsättningar för anpassad studiegång som riksdagen år 1976 slog fast. Detta är allvarligt, och det är det som vi kritiserar. Därför behövs ånyo eu riksdagens uttalande. Anpassad studiegång är en åtgärd som måste hanteras med mycket stor varsamhet för alt ungdomarna inte skall stötas ut och få sämre möjligheter till utbildning än andra grupper. Beträffande klassråd hänvisade fröken Hörlén till att det pågår arbete inom departementet. Också jag nämnde au det har utlovats att man i förordnings Nytt statsbidrag form skall införa begreppet klassråd. Vi hörde dock nyss att det kanske inte var så viktigt med klassråd — några centrala initiativ kanske inte behövs, sades det. utan det kunde räcka med att invänta lokala och regionala initiativ. Det är just den synen som jag är rädd för. Jag anser att vad vi på centralt håll kan göra är att dels slå fast att klassråd bör inrättas, dels förmå regeringen och därmed SÖ att sätta i gång arbetet att ge tips och råd om hur denna verksamhet skall fungera. Klassrumsdemokrati är svårt. Det är visserligen ingen nyhet, men det är en svår sak att handha, och därför måste centrala myndigheter — både regeringen och SÖ — lägga manken till och göra sin insats,
Herr talman! Linnea Hörleén började med att säga att det nya statsbidragssystemet för oss ett steg närmare SIA-skolan. Jag betvivlar mycket starkt riktigheten av det påståendet. Hon säger vidare att SIA-skolan kommer att kosta mer, och det är ett märkligt uttalande. Om utskottet inser det vore det befogat att se till att kommunerna får ökade resurser för att genomföra SITA skolan, och att det blir en helt ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun, där staten tar sit! ansvar. Linnea Hörlén säger att man inte klarar skolproblemen bara med ekonomiska åtgärder, och det är sant. Vi har från vpk påtalat att det behöver vidtas många andra åtgärder på skolområdet. BI. a. måste betygen tas bort för att vi skall få en skola som fungerar för alla elever. Vi behöver en annan form av undervisning med varvning av teori och praktik. Det behövs ett annat innehåll i undervisningen, en helt annan pedagogik än vi har i dag. Det behövs en ökad lärartäthet. och lärarna skall arbeta i arbetslagsform. Det behövs minskade undervisningsgrupper i skolan, eu samarbete mellan hem och skola. en clevmed verkan där all undervisning skall planeras i samråd med eleverna, och för det behövs speciella klassråd. Det här är åtgärder som vpk under många år har föreslagit i motioner, men motionerna har tyvärr altid blivit avstagna av borgerliga partier och av socialdemokrater i denna kammare. För att man skall att kunna genomföra dessa åtgärder behövs det emellertid också pengar och ökade resurser. Vi menar alltså att man i dag ute i kommunerna inte klarar av den nuvarande skolans problem — Gösta Karlsson påpekade att skolproblemen nu har krupit ända ner i lågstadiet — utan att vidta åtgärder och utan ekonomiska medel, och man klarar inte heller av STA-skolan. Det är märkligt att ingen hittills i denna debatt har kunnat förklara för mig bur man skall kunna genomföra SIA-skolan som ställer så pass stora krav på kommunerna i olika hänseenden — personalmedverkan, lokalutnyttjunde, olika aktiviteter i anslutning till skoldagen — utan att få ett enda öre till det.

Herr talman! Det är precis som jag säger beträffande klassråden. nämligen alt regeringen inte har gjort någonting. Att man nu lovar att detta skall behandlas i en förordning som skall komma så småningom, har vi inte sett resultat av än. Vad jag talar om är alltså dagens fakta.
Herr talman! Jag betvivlar verkligen att man kommer et steg närmare SIA - skolan med detta provisoriska statsbidrag - man måste betrakta det som ett sådant. Det är bara en ieknisk förändring, i och för sig en förbättring, men det ger ju inte några ytterligare medel. Jag skulle vilja fråga Linnea Hörlén: Vad är det värt att ha ett decentraliserat beslutsfattande. om man inte har råd att förverkliga de bestut som mun fattar? Jag håller med om at det är viktigt att kommunerna får möjlighet ull ett ökat lokalt inflytande. men de måste också få pengar till att genomföra de beslut som man fattar. och det får de ju inte. Det är sagt att det här inte skall kosta mer pengar, och redan i dag är kommunerna hårt ansatta till följd av de ekonomiska förhållanden som räder.

Herr talman! Den vuersta orsaken till det betänkande vi nu behandlar är de problem i skolan som ursprungligen aktualiserades genom motioner här i riksdagen. Alarmerande rapporter hade kommit från skolorna ute I landet. Nytt statsbidrag Nytt statsbidrag och efter åtskilliga sådana här framstötar mouonsvägen tillsattes SIA utredningen. Den lade fram sitt förslag för några år sedan, och på det förslaget bygger den nu aktuella propositionen om statsbidrag till SIA-skolan. Under den tid som gått har ju problemen ingalunda lösts, utan de är fortfarande lika svåra — ja, kanske är de ännu svårare i dag än när frågan först väcktes här i riksdagen. Det nu föreliggande förslaget visar otvivelaktigt en strävan att försöka komma till rätta med problemen. Vad man kan anmärka på är att I stort sett endast den organisatoriska sidan och den ekonomiska sidan —- och de är viktiga — tagits upp, medan det inte gjorts någon verklig analys av själva orsakerna till de svårigheter som råder. När vi talar om exempelvis alkoholproblemen är vi alltid noga med att hänvisa till just orsakerna till problemen. Men i det här fallet har man glömt att göra en analys. Man har undvikit att tänka på själva reglerna för hur skolan skall fungera. Det som händer inom skolan i dag är ju inte något unikt för skolan. utan det har sin motsvarighet i hela samhället. Problemen ligger väsentligt djupare än i den organisatoriska apparaten. De hänger samman med hela utvecklingen i samhället. Man kan därför inte isolerat lösa problemen i skolan eller vänta sig att skolan skall åstadkomma det som samhället i övrigt misslyckats med. Skolan kan själv inte lösa problemen, utan här måste politikerna, hemmen och skolan gemensamt känna sitt ansvar. Politikerna har kanske under de senaste åren inte riktigt känt sitt ansvar på detta område. I den stora förändring som skett inom skolan och samhället har man inte nog allvarligt övervägt vad man skulle avlägsna från resp. tillföra skolan. Så t.ex. har också politikerna varit med om att medverka till att ordet fostran fått en negativ betydelse, så att man inte längre vill använda det. Ordet fostran är i sig positivt, och man kan ifrågasätta om det är möjligt att vara det förutan på något område som har med ungdomar att göra. Jag avser med ”fostran” bl.a. att det gäller att lära ungdomarna att ta hänsyn till de regler som måste gälla för människans liv och för samlevnaden människor emellan. Att leva utan klara regler på skolans område är lika otänkbart som att det svenska ishockeylaget före sin avresa till Prag skulle ha ordnat allt det ekonomiska och organisatoriska men sedan, när spelet började, inte alls skulle bry sig om reglerna och domaren. Reglerna är inte till för att förstöra spelet utan för att spelet skall kunna fungera. Statsrådet Mogård är värd en eloge för sitt initiativ att tillsätta den s.k. normgruppen. Jag hoppas att den skall kunna tillföra debatten och skolan något positivt. Jag lyssnade i går morse till den tidiga morgonandakten, som den här veckan leds av broderskapare. En man som blev kristen när han var 18 år svarade på frågor om församlingen och arbetsplatsen. Om församlingen sade han: Där får jag min andliga fostran genom bibelstudier, och där upplever jag trygghet. Om arbetsplatsen sade han: De kan skratta åt mig någon gång. men när de har problem och känner sig ensamma, då vill de samtala. Det är samma erfarenhet överallt. Vi glömmer ofta bort att livet inte är någon dans på rosor, inte ens i tonåren. Problem och ensamhet gör behovet stort att få någon att kunna tala med. Och här kommer jag till min motion, som jag följt upp med ett särskilt yttrande. Där har jag bl.a. sagt att trots allt det positiva som skolan erbjuder kämpar många ungdomar med svåra problem. Dcet gäller för dem att lösa livstrågorna, att finna livets mening. Och just detta att finna livets mening är ju, i sina olika aspekter, en av de största och djupaste frågorna för ungdomar i tonåren. Valet av yrke kant.ex. vara mer påfrestande än vi tänker oss för en ung människa, inte minst i vår tid med dess komplicerade samhällsliv. Det är inte säkert att det finns en arbetsuppgift som väntar när man är färdig med sina studier. Allt detta skapar naturligen problem för de unga, och vi vet att det i icke ringa utsträckning förekommer alkohol och narkotikamissbruk bland skoleleverna. Det har också blivit alltmer vanligt att eleverna skolkar från undervisningen. Mot denna bakgrund framstår det helt klart att behovet av verkliga ledstjärnor för skolungdomarna är stort, och här får samhället inte tveka när det gäller att ge ungdomarna all den hjälp som kan ges för att lösa problemen.

Jag möter det när jag är ute och talar om dessa frågor. Jag möter det i personliga samtal med ungdomarna. Jag möter det från ungdomar i skolklasser som besöker riksdagen. För tio år sedan var det tuffa frågor skolklasserna ställde. Det är inte alls samma attityd från ungdomarnas sida i dag. Jag hade strax före jul en upplevelse som jag sent skall glömma. En skolklass ifrån Stockholm var på besök. Vi samtalade länge om tonåringarnas problem. En flicka på 18 år sade med tårar i ögonen: När skall ni politiker kära oss vad som är livets mening? Jag skickar den frågan vidare. Det är den som bränner på ett alldeles särskilt sätt. Utskottet har inte tillstyrkt motionen, men jag hoppas att regeringen skall tillmötesgå våra krav.
Herr talman! Jag har lyssnat på debatten och gjort några anteckningar och skall ta upp några av de frågor som debattörerna berört. Jag kommer inte att gå in i någon partipolitisk polemik — den socialdemokratiska reservation som har fogats till betänkandet har Lena Hjelm-Wallén talat om, och den debatten betraktar jag nu som avslutad. Låt mig först ta upp en punkt i Ove Nordstrandhs anförande. Jag instämmer i att det nu kan vara dags att försöka avveckla begreppet SIA skolan. Det har varit ett arbetsnamn. Det är ju inte särskilt logiskt att tala om skolans-inre-arbete-skolan. F budgetpropositionen används beteckningen SIA-skola, och om vi från utbildningsutskottet nu lovar att i fortsättningen försöka avstå från den beteckningen kanske regeringskansliet kan göra detsamma. I stället talar vi om den grundskola som vi nu håller på att reformera och som det nya statsbidragssystemet handlar om. För de läsare av kammarens protokoll som inte är särskilt insatta i riksdagens sätt att arbeta är det kanske viktigt att vi framhåller att det naturligtvis är många frågor som gäller denna reformering av grundskolan som inte behandlas i utskottsbetänkandet och som vi inte talar om i dag. Förklaringen tull dot är enkel, nämligen att vi i dag bara behandlar statsbidragssystemet — själva reformen i övrigt fattade riksdagen beslut om i maj 1976. Därför blir den här diskussionen något begränsad. Ute It landet är man på många håll i färd med att genomföra det riksdagsbeslut vi då fattade. Nu kommer riksdagen att fatta beslut om hur vi skall beräkna det statliga bidraget ull kommunerna. Vpk vill att riksdagen skall uttala alt dagens beslut är ett provisorium. Något sådant uttalande behövs inte. När en genomgripande förändring sker av ett bidragssystem är det — det ligger i sakens natur — ingen av oss som kan säga att reformeringen därmed är färdig. Det är möjligt — det har sagts av flera talare och det står i utskottets betänkande —att vi kommer att upptäcka att det behövs justeringar. Då ligger det ingen presuge i detta — då är det självklart att vi kommer att medverka tull fimpliga justeringar. Utskottet har under sitt arbete — vi har väl dessutom alla stött på det runt om i landet — upplevt att många kommuner menar att de får väsentligt minskade bidrag. Det har varit en ganska förvirrad diskussion. Trots resursk napphet osv. tillförs den svenska grundskolan rätt många nya friska miljoner genom detta beslut. Någonstans måste de hamna, Det kan inte vara så att alla förlorar på affären. På grund av att den teknik som används är svår har många kommuner räknat fel. Vi har under diskussionernas gång förstått att det inte är så illa ställt som man på sina håll från början trodde. Niär man inför ett system som iär så schabloniserat som det här kan man dock inte undgå att det på något håll kan bli negativt resultat — inga drastiska förluster för någon kommun. men alla kan. med hänsyn ull att det här är ot sechabloniserat system. naturligtvis icke få förstärkningar. På några håll kan det bli litet mindre pengar. Jag tror inte det är så farligt. Men jag vill gärna säga att om det skulle visa sig att systemet slår drastiskt fel, så får vi fundera på det igen och ta upp nya diskussioner, och det är jag övertygad om att man från kanslihuset också är beredd att göra. Tyvärr måste man konstatera att det är olvekligt — det torde vi kunna vara överens om — att denna viktiga utbildningspohtiska reform skatl wräda i kraft viden tidpunki då vihar det så besvärligt i samhällsekonomin. Vi är I Sveriges riksdag inte överens om orsakerna till dessa besvärligheter, och Jag går inte in på den diskussionen. men så mycket torde vi kunna vara överens om som utt vi går in I ett budgetår med det största budgetunderskottet i modern historia och med besvärligare problem för kommunerna än kanske någonsin udigare. Vi har en situation där folkhushållets totala resurser av olika skäl inte har ökat utan minskar. Då är det inte så lätt att genomföra ett system som innebär att nya resurser skall tilldelas någon sektor av samhällslivet. Vi har ju bundit oss för stora resursinsuatser när det gäller vården av de gamla och utbyggnaden av barnomsorgen. Jag beklagar, Inga Fantz, men vi kan inte genomföra et statsbidragssystem som inte tar hänsyn till de samhällsekonomiska förhållandena. Med den samhiällsekononmiska situation vi nu befinner oss i går det inte att stå här i Sveriges riksdag och utlova nya, mycket stora bidrag ull kommunerna. Utskottet erinrar i sammanhanget om det utredningsarbete som pågår på det här området och om att relationerna mellan staten och kommunerna ekonomiskt sett inte är låsta för framtiden. Vi diskuterar nytt skatteutjämningssystem, och det pågår även diskussion om relationerna mellan stat och kommun. Dessa relationer kommer att förändras I framtiden, och detta kommer i sin tur självfallet aut också påverka det bidrag vi här talar om. Jag vill gärna beklaga att genomförandet av denna reformering av grundskolan på grund av det ekonomiska läget kommer att ske i en långsammare takt än vi från början hade hoppats. Men det bör sägas ifrån att kommunerna inte skall läta sig nedslås av detta. Jag skulle vilja råda dem att sätta I gång och genomföra denna reform successivt, i takt med att resurserna ullåter det. För min del vill jag ha sagt att detta i hög grad är en fråga om ekonomiska resurser. men det är självfallet också så att det inom ramen för de resurser som vi nu tilldelar skolväsendet finns stora möjligheter att göra justeringar och förbättringar. Finessen med denna reform är ju bl.a. att man lokalt skall kunna genomföra de förändringar son med hänsyn ull de lokala förhållandena och även med hänsyn till enskilda individer är möjliga att göra inom ramen för bidragssystemet. Herr talman! Jag är just nu oroad över mycket av det som händer inom det svenska skolväsendet. Jag har fått rapporter som tyder på att situationen på många håll i lundet är mycket allvarlig. Den reform vi nu diskuterar löser naturligtvis inte dessa problem. men den kanske kan medverka till att man åstadkommer förbättringar. Därför är det angeläget att vi så snart som möjligt kommer i gång med reformeringen av grundskolan. Under debatten har det talats om de allmänt övergripande målen, som finns angivna I grundskolans läroplan. Även jag har många gånger kunnat konstatera att de som är engagerade inom skolan är osäkra när det gäller dessa övergripande mål. Mänga tycker att de är luddiga, och andra känner en vanmakt inför möjligheten att realisera dem. Niär någon framför liknande tankegångar till mig. brukar jag för min del alltid säga att målet för grundskolan är som Iag upplever det en vision om ett samhälle som är bättre än det vi har nu. och att det är skolans plikt att försöka medverka till att upprätthålla den visionen. Ett sådant samhälle kommer vi säkerligen aldrig ati kunna uppnå. men vi måste sträva efter att hjälpa unga minniskor att i varje fall drömma om det. Det är ett verkligt demokratiskt samhälle jag då tänker pa, ett samhälle med respekt för ulla människor, ot samhälle med jämlikhet och jämställdhet, ett samhälle där vi tror på solidaritet med andra folk och kulturer och där vi accepterar olikheter och skilda uppfattningar i Nytt statsbidrag religiösa, politiska och andra frågor. Herr talman! Vi har en mycket lång väg att vandra, och vi har många svåra problem att lösa ute i vårt skolväsende. Det är min förhoppning att vi inför nästa läsår med hjälp av den reform som träder i kraft till sommaren får möjligheter att ta några steg fram emot de mål vi eftersträvar.
Herr tälman! Herr Alemyr började med att säga att han inte hade för avsikt all gå in i någon partipolitisk polemik. Det tycker jag är ett märkligt uttalande av en socialdemokratisk utskottsordförande. Sedan fortsatte han att säga att man inte behöver, såsom vpk föreslår att man skall göra, uttala att detta är ett provisorium. Samtidigt konstaterade herr Alemyr utt justeringar kan komma att behövas. Skillnaden mellan oss är tydligen att vpk inser att det här bidragssystemet inte är till fyllest och därför vill göra dessa justeringar redan I dag, så att kommunerna får täckning för de ekonomiska utgifter som STA-skolan kommer att föra med sig. Vidare sade herr Alemyr att han inte trodde att det var så farligt med de här resursminskningarna. För dem de berör tror jag emellertid att de blir ganska kännbara. Stig Alemyr argumenterade mot vpk genom att säga att man inte kan genomföra ett nytt statsbidragssystem utan att ta hänsyn ull samhällets totala kostnader och resurser. Det är naturligtvis helt riktigt. Men vi i vpk har ju aldrig godkänt den ekonomiska politik som de övriga partierna här i kammaren vill föra. Vi ställer inte upp på den. Vi anser att den ekonomiska politiken inte skall utgå från företagens och näringslivets behov av vinster utan från barnens och andra människors behov. Vi protesterar mot att man tillåter en kapitalflykt på 4 å 5 miljarder kronor och att man godtar en skatteflykt på 10 å 20 miljarder kronor per år. Vi godtar inte helter de höga försvarskostnaderna, som vi debatterade i onsdags. Jag tycker att man kan ställa vårt krav på ett anslag för kommande budgetår på 50 milj.kr. till den kommunala musikskolan i relation till att det motsvarar en och en halv dags försvarskostnader i vårt land. Vi är inte heller med om att sänka arbetsgivaravgifterna, något som frånhänder den svenska ckonomin hundratusentals miljoner, som skulle kunna användas bl.a. ull att genomföra en nödvändig skolreform, den STA skola som vi I dag talar om. Vi i vpk har alltså helt andra utgångspunkter när vi här i kammaren diskuterar resursfrågor än vad Stig Alemyr och de borgerliga partiernas företrädare har. Jag tycker att det är litet genant att Stig Alemyr slår följe med borgerliga politiker och inte tar den resursminskning för kommunerna som det här fakuskt är fråga om på allvar.
Herr talman! Jag är helt medveten om att det i Sveriges riksdag råder djupa motsättningar när det gäller den ekonomiska politiken. Men det är inte den debatten vi för i dag. Nu gäller debatten hur stor del som skall anvisas till grundskolan av de resurser vi får genom den ekonomiska politik som en majoritet av riksdagen fattar beslut om. Då tvingas utbildningsutskottet att ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna, och det är det vi har gjort. Jag har talat här som representant för utskottet, som har presenterat ett betänkande i 31 punkter. Vi är eniga på alla punkter utom cen.
Herr talman! Jag blev förvånad när jag läste betänkandet och fann att det bara fanns en socialdemokratisk reservation. Jag hade nämligen trott all socialdemokraterna hade menat litet mera allvar med vad de sagt i de utbildningsdiskussioner vi haft här i kammaren och även med den motion de väckt. Jag tycker att man suddar över de motsättningar som borde finnas mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna. Självfallet måste vi ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna när vi i dag skall fatta beslut om detta statsbidragssystem. Men det hindrar inte att vi måste påtala och protestera mot att de ekonomiska resurser som finns i vårt land används på ett felaktigt sätt. Jag är förvånad över att man på socialdemokratiskt håll så enkelt går förbi det förhållandet att det finns resurser att finansiera den här reformen lika väl som andra nödvändiga reformer i vårt samhälle. Det är bara det att resurserna slösas bort på onödiga och onyttiga saker.

Herr talman! Vi har nu i två timmar debatterat utbildningsutskottets betänkande 1977/78:21, men jag har hittills inte hört någon talare nämna ett enda ord om skolhälsovården. I och för sig är jag inte speciellt förvånad. Skolhälsovården är en resurs som finns inom skolan, men som väldigt få talar om. Den har ändå fått 26 sidor i propositionen och 4 sidor i betänkandet. Jag vill här tala för avsnittet vissa skolhälsovårdsfrågor, där jag i motionen 1977/78:1726 har två speciella förslag, vilka jag kommer att yrka bifall ull. Det är naturligtvis förenat med avsevärda svårigheter att tala mot ett enigt utskott i denna fråga, men den är så viktig för alla skolsköterskor i landet och även för folkpartiet, som under många år drivit den i riksdagen, att jag tar kammarens tid i anspråk för en redogörelse. Skolhälsovårdens kvalitet är i hög grad beroende av skolsköterskornas möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Den utredning som tillsattes den 7 februari 1974 för att utreda skolhälsovårdens innehåll. organisation och huvudmannaskap lade fram sitt betänkande den 16 augusti 1976. Ordförande i utredningen var nuvarande utbildningsministern Jan-Erik Wikström. Ty värr hör propositionen, som nu lagts fram på grund av betänkandet, inte vill Jan-Erik Wikströms del av utbildningsområdet och har alltså inte kunnat 120 fullföljas av honom. Propositionen 1977/78:85, som statsrådet Mogård lagt fram och som ligger till grund för det betänkande vi nu behandlar, har på de grundläggande punkterna ej följt upp utredningens goda intentioner. Skolhälsovården är den äldsta fungerande delen i skolans elevvård, men också den hårdast belastade. Eleverna kommer till skolhälsovårdsmottagningen inte bara för att få hjälp vid sjukdom och olycksfall. Skolhälsovården är också en systematiskt förebyggande vård som regelbundet kontrollerar elevernas hälsotillstånd. Dessutom söker många elever upp skolans hälsovårdsmottagning för att få hjälp med problem av många slag och för att få tala med någon som de känner och har förtroende för. Skolsköterskan har den stora fördelen i sitt arbete att lära känna alla clever eftersom alla passerar skolhälsovärden vid något tillfälle varje år. Det är för eleverna en självklar rättighet att söka skolhälsovårdens hjälp, och dot väcker inte något uppseende eftersom det är en verksamhet som är en naturlig del i skolans liv. I fråga om mål och innehåll har utredningen, remissorganen, propositionen och utskottets betänkande inga delade meningar. Man ser skolhälsovården som en del av den samlade elev vården och som en verksamhet, vilken har vill uppgift att följa elevens totala utveckling. Satsningen på en ökad omsorg till kontrolleleverna eller, som man föredrar att kalla dem, elever med särskilda brister i hälsotillståndet och satsningen på en intensifierad medicinsk studieoch yrkesvägledning är utmärkt. Men detta medför ingen minskning av arbetsvolymen för sjuksköterskorna. Tvärtom. Man skär visserligen ner läkarundersökningarna i högstadiet till en läkarundersökning i årskurs 8 i stället för undersökning av skollikare i årskurs 7 och årskurs 8. Detta medför en ökad arbetsbelastning för skolsköterskan, eftersom hon får mer arbete med kontroHelever vid stadieövergången i årskurs 7, då eleverna oftast kommer från en annan skola och skall inlemmas i högstadiet, och likaså vid avgången från högstadiet till gymnasiet. Att arbetsboken försvinner är enbart av godo. Den har dåligt fyllt det ändamål den var tänkt för. Den har i bästa fall någon gång visats upp för arbetsgivaren men sällan fyllts i på arbetsplatsen. Den innebar dessutom en avsevärd arbetsuppgift för skolsköterskan. Den intensifierade muntliga medicinska studie och yrkesvägledningen till elev och föräldrar kan på eu mycket bättre sätt fylla sin uppgift så att ingen hamnar i ett olämpligt och olyckligt yrkesval och yrkesutbildning. När det gäller skolhälsovärdens lokalisering finns det inga delade meningar om att skolhälsovården skall ha sina lokaler i skolan, även om den i enstaka fall kan integreras med utanför skolan liggande hälsocentral. Jag anser att det vore olyckligt om man ej slår vakt om den grundläggande principen att för att få en effektiv och god skolhälsovård måste skolhälsovårdslokalerna vara centralt beligna inom skolbyggnaden. Med målinriktningen en samlad elevvård, varav skolhälsovården är en viktig bit, bör den fungera i skolan. inte utanför densamma. Antalet elever per skolsköterska har utredningen och mänga remissinstanser ansett vara viktigt att fastställa till 800 per heltidsanställd skolskö terska. Ända sedan år 1944 har det i skolförordningen fastställts utt det på en heltidsanställd skolsköterska ej skall ankomma mer än 1500 clever i grundskolan och 1 200 elever i gymnasieskolan. Nu skall inga föreskrifter eller anvisningar I detta avseende utfärdas vare sig i skoltörordningen eller i de föreskrifter och anvisningar som de centrala myndigheterna utfärdar. I propositionen påpekas svårigheten med att centralt reglera personaltätheten för skolsköterskorna. Det betonas med rätta en rad andra förutsättningar, 1. ex. antalet skolenheter, stadier, antalet olover med handikapp. geografiska avstånd metan skolorna, soctala strukturer i ett rektorsområde m.m. Det hade dock varit en styrka om man i proposivionen hade kunnat fastna för en rekommendation om högsta elevuntal per heltidsanstäöälfd skolsköterska till max 800 elever, om man nu ansett sig förhindrad att ålägga kommunerna ett tvång i deua fall. Genomsniuet för landet per heluidsanställd skolsköterska är I 244 elever. För att kunna meddela en skolhälsovård enligt det mål och de riktlinjer som propositionen stär för, är detta ett orimligt hört antal. I praktiken betyder det att de kommuner som har insett skolhälsovärdens stora betydelse I den samlade elevvården och redan har sänkt elevantalet kommer att fortsätta på samma linje med hänsyn tagen tll de nya arbetsuppgifter som tillkommer och ytterligare minska antalet. I de kommuner där man är mer kallsinnig, och där arbetsförhållandena för skolsköterskorna är utomordentligt svåra i dag, kommer det att bli hårda MBL-förhandlingar på varje tjänst. En central rekommendation hade helt säkert på ew mycket mjukare sätt kunnat föra med sig en för elever, skola. föräldrar och skolhälsovårdspersonal bättre situation. Med de problem som finns i dagens skola borde det vara en förnuftig och ckonomiskt god investering att sänka elevantalet per skolsköterska. Det förtroendekapital som skolhälsovården åtnjuter borde bättre förvaltas än som nu sker. Låt mig återge vad nuvarande utbildningsministern Jan-Erik Wikström uttalade när utredningsförslaget tades fram: Under arbetets gång har jag blivit mer och mer övertygad om att skolsköterskan är den främsta trygghetsfaktorn i skolans elevvårdande arbete. Hade det inte varit något för utbildningsutskottet alt ta fasta på, inte minst när den nya grundskolan nu skall genomföras? Under många år har också Svensk sjuksköterskeförening och Svenska hätso och sjukvårdens tjänstemannatförbund hävdat det utomordentligt angekigna i att skolsköterskor och skolläkare får sådana möjligheter och förutsättningar att de kan fungera på ot effektivt sält, både från hälso och sjukvårdssynpunkt. för den enskilde eleven och för alt de själva skall känna ullfredsställelse med sitt arbete. I skrivelse till Konungen år 1968 och vid uppvaktning hos dåvarande utbildningsministern 1970 framfördes krav på en begränsning av elevantalet till 800 elever per heltidsanställd skolsköterska. Det är alltså tio år sedan. Sedan dess har det ullkommit många nya arbetsuppgifter. så 800 elever är eu mycket rimligt krav. Man anser också att för att få en likartad kvalitet på skolhälsovården inom samtliga kommuner är det helt nödvändigt att det föreslagna elevantalet fastställes i skolförordningen. Detta är alltså vad de Nytt statsbidrag fackliga organisationerna anser. När det gäller skolsköterskans och skolläkarens arbetsuppgifter finns det detaljerade anvisningar, och det åligger befattningshavarna att utföra arbetet enligt föreskrifterna. Jag skall inte trötta kammaren med att läsa upp 26 punkter, men det finns så många, ganska omfattande punkter som reglerar och styr arbetet. I dessa redogörs för arbetsuppgifterna, och därtill kommer en hel del andra anvisningar. Man är alltså inte främmande för att utfärda centrala anvisningar och riktlinjer för arbetets bedrivande, men när det gäller centrala rekommendationer beträffande personaltätheten undandrar man sig helt 1. 0. m. den svagaste viljeyttring i form av en rekommendation. Det är, herr talman, på något sält en avgrund mellan lära och liv. I propositionen är huvudmannaskapet en het potatis. För skolsköterskornas del är ett fortsatt primärkommunalt huvudmannaskap att förorda. I propositionen har man inte tagit ställning till huvudmannaskapet på längre sikt. Dock säger man att det t. v. skall vara primärkommunalt i avvaktan på hälso och sjukvårdsutredningens förslag. Landstingen har redan nu så stora uppgifter att de inte kan klara av ännu ett arbetsområde, och därför anser jag att det hade varit till fördel för eleverna, för skolan och för skolhälsovårdspersonalen, om huvudmannaskapet i vad gäller skolsköterskorna lagts på primärkommunerna. Utskottet tillstyrker propositionens förslag om att huvudmannaskapet tills vidare skall åvila kommunerna! men vi vet inte hur det blir i framtiden. Att SÖ framgent skall vara central tillsynsmyndighet över skolhälsovården är positivt, men då borde SÖ också leva upp till sitt ansvar i stil med vad jag tidigare anförde. Herr talman! Det vore åtskilligt mer att säga i denna så viktiga fråga för våra barn och ungdomar, men tiden medger inte detta. Med tanke på de stora ungdomsproblem vi har i samhället och vad det kostar att försöka bota alla de skador en social missanpassning och ett beroende av alkohol och narkotika för med sig är det av största vikt att satsa resurser på det förebyggande arbetet. Ser man på de stora kostnaderna och även på de enskilda människornas situation är 35 milj.kr. en blygsam summa på en femårsperiod.

Herr talman! Jag delar den uppfattningen att det vore värdefullt om man hade eu mindre clevantal per skolsköterska än f. n. Men den här diskussionen gäller inte den frågan utan vad vi egentligen menar när vi fattar beslut om en decentralisering av beslutsbefogenheterna. Decentralisering är säkerligen för många av dem som nu reste sig upp och instämde i det föregående antörandet ibland ett honnörsord. Men den här gången passar det inte. Nu kräver man statligt reglerade bestämmelser. Och det intressanta, herr talman, är att det är så ofta detta händer. Det låter bra att tala övergripande om att nu låter vi kommunerna få bestämma, men när det blir fråga om praktisk verksamhet litar man inte på kommunerna utan då skall man i stället statligt reglera. Det har vi i utbildningsutskottet inte velat vara med om. Vi menar att nu lägger vi ett stort och tungt ansvar på landets kommuner, och då är det upp till dem att söka lösa frågan om skolhälsovården så bra som möjligt, klara problemet med elevtätheten på det sätt kommunen orkar med och anser vara lämpligt. Vi avvisar alltså idén att här ålägga kommunerna att arbeta på ett visst sätt, när vi i Övrigt gör en skolreform som i så utomordentligt stor utsträckning ligger beslutsfunktionerna lokalt, ute hos kommunerna.

Herr talman! Det är nästan rörande med utbildningsutskottets tillit till kommunerna i den här frågan. Jag är ledsen att jag inte kan instämma i den. Sedan propositionen framlagts har jag haft samtal med åtskilliga skolsköterskor. Skolstyrelserna har väntat på propositionen och funnit att den rekommendation som har gällt sedan 1944 — alltså en mycket antik rekommendation; stora förändringar har skett i skolans arbete och i skolsköterskans och skolläkarens arbetsuppgifter — tas bort och inte ersätts med någonting. Man har inte uppfattat det så att nu skall vi leva upp till förväntningarna och göra det riktigt bra, utan man har uppfattat det så att nu står det ingenting — alltså kan det bli vid 1944 års beslut. Det är faktiskt så det fungerar i verkligheten i kommunernas trängda ekonomiska läge. Jag har varit så hovsam i min motion att jag inte har begärt en reglering, utan jag har begärt en rekommendation. Jag tror ändå att det är mycket viktigt att det står någonting — en rekommendation. Man ser väldigt gärna på en sådan — det finner vi om vi t.ex. ser på hur kommunerna fungerar när det gäller Kommunförbundets rekommendationer. Det hade varit värdefullt om utbildningsutskottet hade kunnat tillstyrka vårt förslag. Det hade inneburit stora fördelar för våra elever. Om vi verkligen menar någonting med att vi vill ge dem en bättre elevvärd, då skall vi ta vara på de resurser vi har i skolan - och de finns i hög grad inom skolhälsovården.
Herr talman! Margot Håkansson slår nu in öppna dörrar. Det är ju ingen av oss som har sagt att det inte är viktigt utt eleverna får omvårdnad under sin tid i skolan. Ingen har sagt någonting om att det inte är värdefullt med skolsköterskor ete. Vi talar ju om någonting helt annat, vi diskuterar i vad mån vi centralt skall tala om för kommunerna vad de skall göra. Om det är rörande eller inte får väl andra bedöma, herr talman, men vi håller ju nu på att bli överens om att överföra ull kommunerna mer och mer att besluta om, bl.a. på skolans område. Vad som skiljer utbildningsutskottet från Margot Häkansson och dem som instämde i hennes första anförande är att vi har en annan syn på I vad män kommunerna är vuxna denna decentralisering. Därvidtag tror utbildningsutskottet på kommunerna.
Herr talman! Jag tror visst att kommunerna försöker. Men är man i ett trängt ekonomiskt lige inte tvungen att ta en utgift och finns det inte någon form av blygsam pekpinne — och tas vad som funnits förut bort utan att det lämnas någon ersättning — då blir resultatet i många kommuner tyvärr negativt. Jag säger inte att det blir det ialla kommuner. I många kommuner tror jag att man verkligen uppskattar den resurs som skolhälsovården innebär. Tyvärr har många i dag inte insett det rätta förhållandet utan tror att man kan lägga på befattningshavare hur många nya arbetsuppgifter som helst och ändå ha en fungerande elevhälsovård.

Herr talman! Det kommer att bli barnens år 1979 — jag har fått brev om det. Barnens år — det låter löftesrikt. Låt oss se! Med intresse ägnade jag mix åt läsning i UbU 21, som handlar om 7 760 000 000 kr. till grundskolan. Jag kommer till s.3. Vad är deta? "Kommunen måste kunna visa utt verksumhet pågar för eleverna under de delar av skoldagen då undervisning inte pågår.” Kommunen måste kunna visa att verksamhet pågår! "Denna verksamhet skall bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer för skoldagen som regeringen senare skall fastställa.” Här har jag I mitt manuskript dristat mig till aut sätta ut kommatecken mellan satserna — förlåt! ”Bedrivas”. ordet väcker tankar. Verksamhet — för vad” Tillverkas något, framställs något? Vad vill man? Det är lång väg. Djupt oroad talade utskottets ordförande om visioner och drömmar. Jag förstår honom fullkomligt. Mål skall senare fastställas. Men verksamhet bedrivs. 7 760 000 000 kr. Inte mål än, inte riktlinjer - men vad det kostar vet vi. Skolan är en verkstad för en bättre värld. och vi väntar på riktlinjer. Skola det var förr riktlinjer och mål, t.ex. 1842. Skola det har betytt utbildning, undervisning. fostran. karaktärsdaning. Givetvis föräldra! Skolan det var kunskaper, examen och betyg.

Det är närmast fråga om förvaring av vissa personer. tycks det mig. Placering i 5 timmar och 20 minuter på lågstadiet — lågstadiet, får man verkligen behålla ett sådant ord? 6-8 timmar på mellan och högstadiet. Jag finner på s. I i det senaste numret av tidningen Från Riksdag § Departement följunde: ”Ny fliroplan för grundskolan. Arbetssättet I skolan måste bli mer undersökande, experimentellt och verklighetsförankrat. Det säger skolöverstyrelsen ——--—-" Det är upplysande. Om riktlinjerna och målen står det: undersökande. Betyder det att fakta ine framläggs för eleverna längre, utan att de själva får leta efter dem? Experimentellt — skolan brinner och sprängs i luften eller springer i luften — vi får inte antyda någon gärningsman. Nog är det verklighetsförankrat. Den verklighet som sedan länge präglar oss i Sverige är materialistisk. Inga påstäenden, inga lärosatser, ingen katekes tillåts — men en 1es är helig: Människan är ett däggdjur. Hon skiljer sig från andra däggdjur genom ctt ”sapiens” I artnamnet. Det betyder förnuftig, förståndig. Det betyder viterst att människan inte har någon själ — inte i den betydelse ordet på sin tid hade i kristenheten. Och då blir också frågan om mål och riktlinjer egentligen meninaslös. Evik förutsätter att någonting står över människan. att hon har ett ansvar och att hon skall redovisa för sitt liv. Däggdjur behöver inte räkna med någon dom. Inomvirldsligt behövs dock en viss ordning — förlåt ordet! — och i sreservationen skriver man om ”deras” — elevernas - ”möjlighet att påverka och leva i dagens och morgondagens samhälle och där fungera som yrkesutövare och samhällsmedlem”. Dot är ordning. Funktion i dag och i morgon — det var mycket. Men finns det intet mer? Den fråga som Sven Johansson hade mött om meningen möter jag oupphörligen. I kommunen Vimmerby läste jag för några år sedan på en skolbyggnad: ”Gudsfruktan är vishetens begynnelse.” Har man mejslat bort det nu? I läroplanen står det inte. och verksamheten bedrivs nog inte enligt denna bibelvers — när verksamhet pågår. Kommunen måste kontrollera om den pågår. Vi har något bättre än bibelverser och tro i dag — vi har barnomsorg. I min postlåda låg i går kväll en tidning i färg, där man möttes av uppmaningen: "Du ställer väl upp första maj?” Ställer upp för vad” Jag läser: ”Barnen är vår gemensamma framtid. Därför är deras uppväxtvillkor en: angelägenhet för oss alla.” Även för barnen” undrar jag. "Barnens behov måste i större utsträckning påverka samhällsplanering och Nytt statsbidrag arbetsliv.” Jaså, det var de vuxnas villkor det djupast gällde. Här säger jag nästan som Inga Lantz — jag hoppas att hon inte menar att jag uttrycker det felaktigt: Huvudsaken är ju ändå barnen. ”Barnomsorgen är en annan viktig fråga för föräldrarna. Samhället måste ställa upp.” Ja, där kommer orden ”ställa upp” igen. Ställa upp för vad? Samhället? Men föräldrarna då? — Var är mamma”? Det var min fråga när jag som fem-, sex och sjuåring kom in där hemma. Jag fortsätter att citera: ”Därför måste barntillsynen byggas ut.” Ja, här har vi det viktiga ordet ”tillsyn”. Verksamhet pågår över hela linjen i Sverige. Tillsyn behövs. Det är snålblåst och isig april. Gång på gång ser jag skockar med småbarn vid hållplatser, på utflykt — en del tysta, en del surrande. De ser vilsna ut. Men de har tillsyn, män och kvinnor med betalning. Var är mamma? Hur kommer barnen att fungera i dagens och morgondagens samhälle? Vi ställer upp. Skolan ställer upp. De unga ställer upp på Sergels torg och Centralen omsider. Nästan alla talare har använt ordet ”problem” i dag. Jag menar att problemets lösning är den gamla bibelversen Ordspråksboken 1:7. Experiment, verklighetstförankring, 5 timmar och 20 minuters verksamhet. Tillsyn. Det är dumt att vara orolig, att ha en klump i halsen vid Ängbyplan i aprilsnön och snålblåsten vid anblicken av de tillsedda. Så befängt. Homo sapiens. Givetvis är motionen avslagen. Andlig vård när det gäller, som det heter, att fungera i dagens och morgondagens samhälle? Regeringen skall fastställa mål och riktlinjer.
Herr talman! Jag skall vara mycket kortfattad. Jag noterar att Tore Nilsson kom upp i talarstolen ett år och elva månader för sent. Det var i maj 1976 som riksdagen fattade det beslut om reformering av grundskolan som kallades SIA-relormen. Det är det beslutet som refereras på s. 2 och 3 i utbildningsutskottets betänkande. Jag begär inte att Tore Nilsson skall lära sig den här tekniken, men det som vi talar om på s. 3 är en liten bit av grundskolereformen, den som kallas Beslut om den samlade skoldagen. Det är bara en liten del av det hela som ännu inte ens börjat införas i kommunerna. Möjligen kan jag, herr talman, trösta Tore Nilsson litet om jag säger att devisen på Tullportsskolan i Vimmerby fortfarande står kvar.
Herr talman! Som alla förstår var milt anförande inte något angrepp på Stig Alemyr. Jag tyckte att han var mycket förståndig. när han talade om att han inte ville vidga motsättningarna. Men jag vill säga till Stig Alemyr att jag också tidigare deltagit i debatterna. Det är nu kanske 13 år sedan jag under en annan regering här i riksdagen frågade om det inte skulle bli oro om vi glömde bort denna devis som, enligt vad vi hörde av Stig Alemyr, glädjande nog står kvar i Vimmerby. Jag menar — det är min personliga övertygelse — att när vi i dag med oro ser på läget i Sverige och anslår miljoner till skolan och tänker på det inre arbetet, har vi ändå glömt det allra väsentligaste. Jag tror att en mängd ansvariga i denna kammare och även ute i landet oavsett politiskt parti inom sig känner och ofta uttrycker detta: Vad hjälper allt det andra vi ger barnen, om de inte ser någon mening i livet och om de inte orkar fungera? Det var anledningen till mitt lilla försök att här fråga efter mål och riktlinjer.
Herr talman! Mål och riktlinjer för grundskolan har riksdagen antagit, Det gäller dels övergripande mål och riktlinjer, dels läroplaner ämne för ämne. Denna målsättning förändras inte ett spår genom den statsbidragsreform som riksdagen skall fatta beslut om i dag.
Herr talman! Om nu mål och riktlinjer redan är fastställda måste ju det som står på s. 3 i utskollsbetänkandet vara fel. Det skulle då bara gälla pengarnas användning. Herr Alemyr har påstått att kommunen har större frihet. Jag kan inte läsa utskottets betänkande på annat sätt än att dessa ord om de fastställda målen och riktlinjerna gäller just innehållet i skolan.

Herr talman! Jag har full förståelse för om utskottets ordförande var kortfaltad i sin kommentar till Tore Nilssons inlägg. Det skulle naturligtvis vara intressant att gå in i en debatt med Tore Nilsson, men jag tror inte att det skulle tillföra utbildningen särskilt mycket. Vi får bara hoppas att han inte är kvalificerad att ingå i statsrådet Mogårds normgrupp. Jag har gått upp för att säga ett par ord om motionen 1724, där vi har krav på att man inlemmar vuxenutbildningen i skolhälsovården och dessutom krav på att man utfärdar rekommendationer för en bättre synvård genom bl.a. ett samarbete mellan ögonläkare, optiker och speciallärare. I olika sammanhang har jag och flera andra motionärer tagit upp frågan om vuxenutbildningen, där vi pekat på den diskriminering som denna utbildning fortfarande är utsatt för. Vi hade i år en motion angående översyn av statsbidragsreglerna för lokaler och utrustning. Det var andra, om inte tredje, året å rad. I år förstärktes den motionen med att man tog in samma krav i vår partimotion. Och si, det lyckades. Riksdagen beslöt att göra en översyn och begära ett förslag där man utan dröjsmål skulle se över gällande regelsystem för finansiering av skolbyggandet. Det är et steg på vägen mot att likställa vuxenutbildningen med annan utbildning. Det kvarstår en del punkter som utgör skönhetsfläckar, +. ex. särbehandlingen av den grundläggande undervisningen i svenska, som kallas alfabetiseringsundervisning för 1. ex. handikappade och invandrare. Den motionen avslogs I år. Den avslogs även förra året. trots att också skolöverstyrelsen då två år å rad pekat på nödvändigheten av att inte särbehandla denna undervisning. Handikappade och invandrare är ju grupper av människor som har stora svårigheter i vårt samhälle, men de drabbas nu av särbehandlingen. Det kan väl inte vara samhällets mening att det är riktigt att göra på det viset? Det är alltså inte fråga om några stora kostnader för att likställa denna undervisning. Kan vi därför möjligen räkna med att denna skönhetsfläck försvinner i nästa års budget? Vuxna elever i gymnasieskola och folkhögskola tas av regeringen och utskottet med i skolhälsovården, men de elever som tillhör Komvux tas inte med där. Jag tror inte att de vuxna eleverna ute i våra kommuner förstår motiven bakom denna särbehandling. flag kan som et exempel ta att två vuxenstuderande kommer från samma familj de kant.o.m. vara make och maka — och att den ena av dem när behov föreligger mycket enkel och praktiskt kan gå till skolhälsovården, som kanske finns i samma skola där de studerar, medan den andra måste söka sig ut bland allmänpraktiserande läkare för att få den hjälp som behövs, med de avbrott och den tidsutdräkt som det naturligtvis då kommer att medföra. Bestämmelsen är alltså ev hinder för utbildningen, och jag tvcker att den är synnerligen orättvis. Det hade inte varit särskilt märkvärdigt att tå in också dessa grupper I! skolhälsovården.

Det är ju rena struntpratet och fullständigt ogenomtänkt. Jag kan inte instämma med Margot Håkansson när hon beklagar att skolhälsovården har överförts från statsrådet Wikström till statsrädet Mogård —- det båda statsråden tycks vara samma andas barn när det gäller viljan att tillgodose svaga gruppers behov! Nu låter också departemenischefen lura sig till samma dumma motivering som anges här, och — vad värre är — även utskottet faller för den. Kommunförbundet och Stockholms kommun har däremot i sina remissvar visat vad kommunerna egentligen vill på detta område, och även skolöverstyrelsen har tagit upp samma synpunkter. Man kan emellertid inte utan vidare förutsätta att kommunerna tar initiativ i den här frågan, och därför kan de behöva rekommendationer. | Gävle kommunfullmäktige fattade et beslut om att vuxenutbildningen skulle ingå i skolhälsovården så sent som den 3 innevarande månad - men Gävle är en kommun med egen socialdemokratisk majoritet, och då kan man ju lita på kommunerna! | Den andra delen av motionen gäller synvården i skolan, som inte är bra. Utifrån det interpellationssvar jag fick för en tid sedan av statsrådet Mogård och utbildningsutskottets skrivning hoppas jag bara att skolöverstyrelsen äntligen får råg i ryggen att lämna rekommendationer som väcker prestigeladdade ögonläkare. Optiker och speciallärare har på detta område nått ganska långt, men ögonläkarna hävdar fortfarande, enligt skolhälsovårdsutredningens betänkande s. 220, följande: ”Binoculärt läsprov på nära håll synes vara av ringa intresse och behöver därför icke utföras.” Vågar skolöverstyrelsens överläkare ge rekommendationer som blir en pekpinne åt ögonläkarkåren? Herr talman! Mot ett enigt utskott avstår jag från yrkande.
Herr talman! Rektor Åke Gillström började med att kommentera mitt anförande. Hans ord var icke genomtänkta — han hade haft för kort tid på sig. Jag måste verkligen fråga mig om han kan mena att det jag begärde ”icke skulle tillföra undervisningen något väsentligt” — denna övergripande norm, detta som fanns en gång i vårt folk. Det bevisar i så fall riktigheten i det jag anförde, att hela den grupp, med bl.a. Stellan Arvidson, som stod bakom skapandet av den moderna skolan, var av den meningen att det andliga och det som har att göra med etiken skall föras åt sidan. Jag hade alltså rätt när jag påstod att det var så. När det gäller normgruppen behöver inte rektor Gillström vara orolig. Det är mer troligt att han kommer att bli medlem i den.
Herr talman! Jo, jag menade vad jag sade. Jag tror inte att man tillför utbildningsfrågorna särskilt mycket genom att gå i polemik med en man som är så reaktionär i sin uppfattning när det gäller dessa frågor som Tore Nilsson är. F. ö. skulle jag naturligtvis inte vilja tillhöra den där normgruppen, och jag vidhåller att Tore Nilsson inte alls är kvalificerad att komma in i den, för då måste den gruppen komma ganska snett. Det är synd att blanda in Stellan Arvidson i detta sammanhang, som Tore Nilsson gör. Stellan Arvidson är min gamle rektor och lärare, och jag tycker Nytt statsbidrag 130 han bör få ett bättre öde än att komma in i en så reaktionär debatt som Tore Nilsson vill föra.
Herr talman! Rektor Stellan Arvidson och jag blev goda vänner under hans tid i andra kammaren. Han respekterade min uppfattning. Han delade den inte, men vi talade om dessa frågor. Jag vill inte nedvärdera honom —jag säger bara att hans uppfattning var det han uttryckte i en artikel långt efter det han lämnade riksdagen. Rubriken på artikeln var ungefär: Befrielse från kristendomen betyder människans frigörelse. Det är naturligtvis fullt tillåtet i Sverige att ha den uppfattningen, men min uppfattning är att det är en katastrof för Sverige, och om den förverkligas måste vi ha andra normer. Jag skymtar den totalitära staten när vi måste gå in med planer och hård övervakning på alla områden. Jag hade trott på demokratin — demokratin med kristet förtecken.
Herr talman! Greppet att föra in den totalitära staten i sammanhanget är ju ingel nytt grepp när det kommer från moderathåll. Vi har upplevt det också från andra borgerliga partier, 1. ex. före valet 1976. Det kanske är mindre vanligt att man för in det på utbildningens område, och jag tror att om Tore Nilsson får tänka efter — han kanske också har haft litet tid att tänka — så kommer han till en annan uppfattning. Tore Nilsson säger att Stellan Arvidson och han var mycket goda vänner, och det betvivlar jag inte alls. Jag har inte ett dugg emot Tore Nilsson som person: jag uppskattar honom också. Men de synpunkter han kommer med som politiker kan jag aldrig instämma i, 1 varje fall inte de han har lagt fram här i dag.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén redovisade i sitt anförande den osäkerhet som råder beträffande statsbidragssystemet och det ekonomiska utfallet för kommunerna. Låt mig ta några konkreta exempel från kommunerna i Göteborgsregionen. De har räknat på det nya systemet. Resultatet av beräkningarna är besvärande. Göteborg och de kommuner som ingår i Göteborgs förorters förbund kommer att få ca 30 milj.kr. mindre i statsbidrag nästa år. Dewta är allvarligt — det förstår var och en. Jag redovisar här några exempel: . Kungälv med 4 600 elever får 1,9 miljoner mindre. Mölndal med 6 500 elever får 2,35 miljoner mindre. Partille med 4 000 elever får 1.5 miljoner mindre. Det är nära 400 kr. per elev. : Stenungsund med 2 600 elever får 1,26 miljoner mindre. Det är nära 500 kr. per elev. Kommunerna i Göteborgs förorters förbund har pekat på några orsaker som de tycker sig ha upptäckt: Tilläggsbidraget blir 5-6 "6; för lågt. Förstärkningsresurserna ger också ett negativt utfall, beroende på att veckotimpriset är för lågt beräknat. Gruppindelningen av kommunerna för beräkning av veckotimpriset på resp. stadium får släpningseffekt. eftersom beräkningsunderlaget daterar sig ett å två år bakåt i tiden. Vidare pekar dessa kommuner på kostnaderna för tjänstlediga lärare, som man anscr har beräknats för lågt. Det gäller havandeskapsledighet, ledighet för studier med B-avdrag, tjänstledighet för fackliga förtroendemän m.m. De menar att statsbidraget med det nya systemet blir 5-8 ?5 mindre än med det gamla. De menar också att det negativa utfallet av det nya statsbidragssystemcet ytterligare förstärks, eftersom det även drabbar statsbidraget för personalutgifter, vilket beräknas i procent på det erhållna statsbidraget. Jag har lämnat över skrivelsen från Göteborgs förorters förbund till utbildningsutskottet, och jag förmodar att den också finns i utbildningsdepartementet. Utbildningsutskottet säger: ”Utskottet har inte haft möjlighet alt granska underlaget för uppgifterna.” Men statsrådet Mogård har varit i Göteborg. Jag hörde en intervju med henne i Radio Göteborg i måndags. Hon sade då att kommunerna fått brev från utbildningsdepartementer. De har räknat fel, sade skolministern. Nu har jag kontrollerat den första delen av påståendet. Det har inte kommit något brev. Därför är frågan fortfarande öppen. Har kommunerna räknat fel? De har använt propositionen som underlag, hävdar de. Det tycks vara på det sättet att vi inte får besked före dagens beslut. Det måste man ju beklaga. Om det är så att kommunerna har räknat rätt och att de alltså gör statsbidragsförluster— vad händer då? Ja, utskottet har tagit upp detta på s. 12 i betänkandet, där det står: ”Utskottet utgår från att regeringen, om SÖ:s studium av det nya statsbidragets ekonomiska effekter ger anledning till det, vid nästa riksmöte lägger fram erforderliga ändringsförslag.” Innebär det att det blir retroaktiva ändringari så fall? Det är ju en avgörande fråga. Många kommuner ställde upp bakom det nya och som man tyckte - rejält förenklade statsbidragssystemet, men det fanns kommuner som i likhet med Partille gjorde två viktiga förbehåll: Veckotimpris och tilläggsbidrag bör fastställas efter överläggningar med Kommunförbundet. De förbehållen finns inte med i propositionen. Kan man klara det via SÖ i stället har jag inget att invända. Marginella förändringar, som utskottets ordförande var inne på, tolererar nog kommunerna — men inte så stora bidragsförluster som de som redovisas från Göteborgsregionen.
Herr talman! Kommunerna i Göteborgsregionen skall få 30 miljoner mindre i statsbidrag, säger herr Svartberg. Det tycker jag bestyrker att vi i vpk har rätt i vår argumentation och våra farhågor. Att sedan Stig Alemyr inte oroas av denna resursminskning är ännu mer anmärkningsvärt när vi fått siffror på detta från Göteborg. Nytt statsbidrag Vad vi hört bestyrker också, som vpk sagt. att kommunerna måste få större resurser, all man måste betrakta det här statsbidragssystemet som ett rent provisorium och att man måste ändra det snabbt samt att staten måste ta över det ekonomiska ansvaret för skolan på ett helt annat sätt. Vad händer med de kommuner som får så kraftigt minskade anslag? Ja, ett är säkert: man kan inte genomföra en STA-skola av den omfattning som man hade hoppats på.
Herr talman! Jag är ledsen att jag tvingas använda ytterligare någon minut av kammarens tid. Inga Lantz frågar om de 30 miljonerna: Hur skall utskottsbetänkandet tolkas då? Jo, om kommunerna har räknat rätt och förlorar 30 miljoner i denna lilla grupp av kommuner. så menar utskottet att det inte är någon marginell förlust. utan då måste man ta upp en överläggning och hitta en lösning på problemet. Men vi har i utskottet ingen möjlighet att kontrollera om kommunerna räknat rätt. Det problemet måste först lösas mellan kanslihuset. kommunerna och möjligen skolöverstyrelsen. Jag utgår från att statsrådet Mogård också är beredd att ta upp diskussioner om detta, ifall det skulle visa sig att det rör sig om en så stor förlust.
Herr talman! Jag tycker det finns anledning för mig att gå in och konstatera att vi inom departementet har klarat ut de beräkningar som Göteborgs förortskommuner gjort. Vi har konstaterat att man, jag vill minnas på sex eller sju punkter, räknat fel. BI. a. har man trott att kostnaderna för skolledare skulle täckas av det här statsbidraget, medan detta i själva verket är en resurs vid sidan av. Det har upprättats en PM som gått ut till kommunerna. Jag är ledsen om den ännu inte kommit Iram. Jag vet bara så mycket att den gått ut. Jag vill också erinra om att beredningen av den här statsbidragspropositionen varit mycket omfattande. Den första statsbidragspromemorian grundade sig på en förundersökning i ett antal kommuner. Sedan skickades denna promemoria ut till varenda kommun i det här landet som hade möjlighet att räkna på hur förslaget skulle slå. och först därefter utarbetade vi propositionen. Det har visat sig alt i så gott som alla fall vi hört talas om där man hävdat att man skulle göra miljonförluster, så har det berott på felräkningar. Det har alltså i introduktionsskedet inte varit så lätt att räkna rätt. Men vi har icke funnit anledning, i varje fall inte ännu, att överväga någon revidering av det statsbidragssystem som riksdagen nu skall fatta beslut om.
Herr talman! Jag tror att statsrådet Mogård måste påbörja den revideringen omedelbart. Jag skall ta ett konkret exempel beträffande skolledarresursen. Partille kommun, som gjort beräkningen, vet att bidraget för denna resurs utgår lika. Man har alltså inte tagit med den i beräkningen av det gamla statsbidraget och inte tagit med den i det nya. Den finns alltså inte med någonstans — det är ingen felräkning från kommunens sida. Om det skulle visa sig vara på samma sätt beträffande övriga punkter kommer vi tyvärr mycket snett. Man kan hoppas att det finns vissa möjligheter till justeringar och att de beräkningar som görs av veckotimpris och tilläggsbidrag kommer att slå mera rätt i en större statistik. Men jag är rädd för att man måste företa justeringar i systemet ganska omgående. den det ej vill röstar nej. Nytt statsbidrag den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Musiken är enligt vänsterpartiet kommunisternas uppfattning mycket styvmoderligt behandlad i årets budgetproposition. I vår motion 873 har vi pekat på att musiken i dag ären mycket väsentlig del av vår tillvaro, att den är ett dominerande fritidsintresse — främst bland ungdomar. Samtidigt är musiken genomgående hårt cexploaterad och kommersialiserad. Vi ville därför ha ökade anslag till den progressiva musiken. I vår motion har vi också pekat på jazzmusikernas svåra situation och begärt dels att även dessa grupper skulle få ökade anslag, dels att reglerna för anslagsfördelningen skulle ses över. Samtliga dessa krav har redan avslagits av riksdagen. I dag återstår endast ett krav i motionen att behandla, och det gäller kravet att Kontaktnätet skall erkännas som en ungdomsorganisation under statens kulturråd. Kontaktnätet är en organisation för icke-kommersiell kultur. Organisationen eftersträvar enligt sina stadgar att utgöra ett alternativ till samhällets passiviserunde och kommersiella kultur och fritidsutbud. Den eftersträvar en kultur som innebär ökad medvetenhet och aktivitet. Därför bekämpar den drogmissbruk på sina möten och arrangemang och i sina lokaler. Den har en demokratisk arbetsstil och ett demokratiskt arbetssätt. De grupper organisationen framför allt riktar in sig på är de ekonomiskt och kulturellt eftersatta, och därför förankrar den sin verksamhet på ungdomsgårdar, i bostadsområden, på arbetsplatser och i skolor. Vpk ser denna verksamhet som oerhört positiv. Det är också ett faktum att allt fler söker sig till Kontaktniitet och dess lokalorganisationer. Kontaktnätet är ett värdefullt inslag i vårt kulturliv. Nu avstyrks vår motion om att Kontaktnätet skall erkännas som ungdomsorganisation med motiveringen att frågan har prövats av ungdomsrådet. men eftersom Kontaktnätet inte har någon egentlig central administration kan organisationen inte vara bidragsberättigad. Det är en cgendomlig motivering, om man ser till de kriterier som skall gälla för statsbidrag. Villkoren för statsbidrag är att organisationen skall bedriva sin verksamhet fritidsverksamhet 140 huvudsakligen bland barn och ungdom och ha minst 3 000 medlemmar. Vidare skall lokalavdelningar finnas i minst hälften av landets landstingskommuner. Kontaktnätet har 15 000 medlemmar. varav 11 000 meltan 7 och 25 är. Organisationen har lokalavdelningar i samtliga landstingsområden — inalles ett 80-tal föreningar. Den upplyller alltså de kriterier som uppställts för erkännande. Påståendet att Kontaktnätet inte har någon egentlig central administration är inte heller riktigt. Organisationen har personer anställda i Göteborg. Självfallet är den centrala verksamheten inte så stor, men det beror i sin tur just på de dåliga statliga bidragen. Det är väsentligt att komma ihåg att med ett erkännande som ungdomsorganisation följer också en rad andra saker. I dag är kiget för många lokala föreningar mycket besvärligt. eftersom kommunerna ofta direkt motarbetar dem. De har svårt att få lokaler och annat stöd för sin verksamhet. Herr talman! Jag kan inte finna att några som helst bärande skäl har angetts i utskottet för att inte erkänna Kontaktnätet som organisation under statens ungdomsråd. I vpk tycker vi att det vore av stort kulturpolitiskt värde om så skedde. och jag ber därför att få yrka bifall till vår motion 875 i motsvarande del.